Herr talman!

I januari 2014 inleddes ett samråd med olika intressenter om ersättningsreaktorer vid Ringhals.I november förra året lämnade Vattenfalls vd besked om att Vattenfall fryser arbetet med att utreda ersättningsreaktorer. Bolaget anser att det skulle krävas en politisk signal om att kärnkraft långsiktigt har en roll i det svenska energisystemet för att arbetet ska återupptas. Såväl beslutet att lämna in ansökan till Strålsäkerhetsmyndigheten som beslutet att frysa arbetet med att utreda ersättningsreaktorer har fattats av bolaget.I regeringsförklaringen aviserades att regeringen kommer att bjuda in till blocköverskridande samtal i en särskild energikommission i syfte att skapa en långsiktigt hållbar energiöverenskommelse. Regeringens ingång i dessa samtal är att Sverige på sikt ska ha 100 procent förnybar energi. Kommissionen ingår även som en del av den så kallade decemberöverenskommelsen.

Herr talman! Tack för svaret, närings och innovationsministern! Jag måste erkänna att det blev lite antiklimax. Jag lämnade in min interpellation på onsdagen. På fredagen var det som jag tyckte glada nyheter från Sveriges Radio där man deklarerade att Vattenfall avser att inte jobba med frågan. Det var bra, men det blev givetvis lite antiklimax för min interpellation. Så kan det vara.Det kvarstår ändå en fråga, Mikael Damberg. Du säger att det är Vattenfall som har tagit initiativet till att söka för en utbyggnad av en ny reaktor eller två. Det är helt klart att det var politiska signaler bakom när man sökte om det. På samma sätt är det nu. Det är politiska signaler som gör att man väljer att stanna av med arbetet. Strålsäkerhetsmyndigheten säger att den har 15 personer som har jobbat med frågan.Står ministern bakom det som står i regeringsförklaringen om att man avser att fasa ut kärnkraften? Jag förstår att för att resultatet av en energikommission ska bli så bra som möjligt måste utgångsläget när man går in i den vara att det är bra med en balanserad signal.Om man bildar en regering och tänker styra landet har man ambitioner med kärnkraften. Den har bäring för så lång tid. Står ministern bakom det man sa i regeringsförklaringen om att man tänker fasa ut? Då har det en jättestor betydelse om ansökan dras tillbaka.

Herr talman! Interpellanten lyfter fram en angelägen fråga, även om vi kanske har olika utgångspunkter i det hela. Vi har nog också olika uppfattningar om vad som är glädjande i sammanhanget.Jag och Sverigedemokraterna tycker att det är beklagligt och olyckligt att man avstannar det analysarbete som ändå har påbörjats om ersättningsreaktorer. Att regeringen välkomnar det beskedet är inte helt oväntat på något sätt. Med tanke på de skrivningar som återfanns i regeringsförklaringen, som Birger Lahti tog upp, är det inte oväntat att Vattenfall ska avbryta det analysarbete som man har påbörjat.Statsrådet betonar i sitt svar att det är välkommet utifrån den aspekten att man ska avvakta det arbete som ska ske inom Energikommissionen. Det är givet att man har olika ingångsvärden i ett sådant arbete och kanske också olika värderingar av energislagen.Det blir då lite märkligt. I analogi med vad statsrådet svarade om analyser om kärnkraften vore det kanske önskvärt att avvakta med liknande uppdrag om andra energislag tills utfallet av Energikommissionens arbete framkommer.Det finns andra aspekter. Min uppfattning är att det inte kan vara fel att man höjer kunskapsläget. Det kan inte vara skadligt med att förbättra kunskaperna om de tekniska förutsättningarna. Det gäller såväl kärnkraften som andra energislag. Det kan bli en del i Energikommissionens arbete.
Herr talman! Det är självklart så att ministrar i regeringen står bakom regeringsförklaringen. Allting annat skulle vara minst sagt märkligt.Det är viktigt att se att regeringen har en ambition med energisamtalen: att åstadkomma en bred överenskommelse. En bred överenskommelse innebär att man kommer att behöva förhandla om ett resultat. Ingången från regeringens sida är att vi vill ställa om. Vi vill gå mot 100 procent förnybar energiproduktion i framtiden och därmed fasa ut kärnkraften på ett sätt som inte hotar vare sig jobb eller tillväxt och göra det på ett klokt sätt.Det är regeringens ingång i samtalen. Vad som kommer ut av samtalen vill alla diskutera, men jag bör helst inte diskutera det. För det första är jag inte ansvarigt statsråd för Energikommissionen.

Vattenfall är ett av statens viktigaste och största bolag. Det jag har försökt att svara på i interpellationssvaret är hur bolaget har agerat.Jag får frågan: Hur ser du på att bolaget har fattat det beslutet? Jag välkomnar det. Bolaget ska vara ledande i energiomställningen. Men det är också klokt att Energikommissionen får göra sitt jobb.Det är mitt ansvar i detta. Jag har inte ansvaret i regeringen för alla andra energislag och hur de påverkas. Det är dessutom bättre att man för den typen av bredare energipolitisk debatt med ansvarigt statsråd.Jag kan notera att det beslut som bolaget nu har fattat innebär att ingen i bolaget jobbar vidare med projektering av ny kärnkraft förutom ett fåtal personer som arbetar med det formella projektavslutet, och inga anläggningsarbeten pågår eller planeras som förbereder nya reaktorer. Det är utgångspunkten.

Herr talman! Jag tackar innovations och näringsministern. Jag håller med om att ett bolag som i alla fall har ambitionen att jobba med hållbar utveckling vad gäller hållbara energikällor är bra. Jag tycker att jag fick en bra bild av Vattenfalls presentation på näringsutskottet och av den nya vd:n och ambitionerna. Ändå kan man tycka att det vore bra om signaler skulle gå fram om att vi i Sverige vill fasa ut kärnkraften, oavsett om det blir om 30 år. Det vore bra signaler, för då kan det börja hända någonting även i bolaget; man kan börja jobba mer aktivt med andra bitar.Jag tror att det har betydelse, men jag får väl nöja mig med svaret än så länge. Jag ser fram emot att få veta vad Energikommissionen kommer fram till. Jag håller med om att en säker energiförsörjning till bra priser är A och O för vårt land. Vi har mycket som bygger på export, och vi har stark industri som behöver detta. Jag håller med om det. Men jag tror inte att det skulle förvanskas av att vi skulle sätta ned foten och säga: Vår ambition är att vi ska fasa ut kärnkraften. Om det sedan blir om 30 eller 25 år får vi se. Jag tror att den signalen vore viktig för många aktörer. Vårt land kommer att klara av det; det är jag övertygad om.

Herr talman! Jag har full förståelse för de ingångsvärden som man har från olika sidor. Det är fullt naturligt i en politisk process. Det är förvisso fel att dra in det som berör andra statsråds ansvarsområden i sammanhanget; det kan man tycka. Men det kan ändå inte vara skadligt om man höjer kunskapsläget i sammanhanget så att man får mer input i arbetet. Om Vattenfall hade fullföljt detta eller tittat på det under den tid som arbetet pågick för Energikommissionen hade man sett till att höja kunskapsläget såväl från bolagets som från Strålsäkerhetsmyndighetens sida. Det hade kunnat vara viktig input i Energikommissionens arbete också, för den delen. Man borde beakta de olika ingångsvärden som finns från de olika politiska aktörer som deltar.Man kan ha synpunkter på hållbar utveckling. Åtminstone för oss är kärnkraften en stor pelare vad gäller hållbarhet och hållbar utveckling i sammanhanget. Sverige har redan energi för tusentals år framöver i det kärnbränsle som ligger lagrat i Oskarshamn, och vi kan utnyttja det ännu mer. Men det är mer att härröra till en energipolitisk debatt.
Herr talman! Jag konstaterar att eftersom det finns olika ingångar i diskussionen om energipolitiken understryker det bara betydelsen av en energikommission. Jag tror att det är viktigt att få mer långsiktiga spelregler både för svensk exportindustri och för de investerare som funderar på att göra investeringar i infrastruktur och i energisystemet framöver. Det är hela ambitionen med att bjuda in till Energikommissionen och försöka nå en långsiktig energiöverenskommelse.Däremot råder det ingen tvekan om vad regeringen vill. Vad regeringen vill - och det är den ingång vi har i samtalen - är att vi ska ersätta kärnkraften med förnybar energi och energieffektiviseringar. Det är hela vår ingång i samtalen. Men vi har respekt för, och vi vet, att andra partier har andra ingångar i samtalen. Därför måste vi visa en lyhördhet för detta för att få igång energisamtal som kan bli långsiktiga.Avslutningsvis: Oavsett vad man tycker i energipolitiken är det i dag odiskutabelt så att ett antal svenska kärnkraftsreaktorer börjar bli gamla. En del av diskussionen i svensk politik måste handla om hur vi hanterar situationen när reaktorerna blir allt äldre. Vad ersätter man detta med, och vad gör man för investeringar framöver? Det är därför Energikommissionen är så viktig. Man ska göra detta i god tid så att vi kan göra en omställning av energisystemet som blir långsiktigt bra för både industrin och för framtida generationer.Sverige har goda förutsättningar att ställa om till hållbar energiproduktion. Vi är ett av de länder som har bäst förutsättningar att göra detta. Vi har god tillgång till vatten, vi har vind, vi har sol och vi har kommit långt när det gäller energieffektivisering. Vi har sett potentialen i att göra detta på ett klokt sätt, vilket gör att också näringslivet tjänar pengar på att inte använda energi i onödan.Det är klart att Sverige har väldigt goda förutsättningar. Men vi måste också ha respekt för att svensk industri har stora energibehov. Vi kommer fortsatt att ha växande energibehov inom vissa sektorer. Då måste Sverige hela tiden ha energi. Vi måste inte bara diskutera hur mycket energi vi har, utan också effekten i systemet så att vi vet att vi har energi när vi behöver det. Det handlar om kalla dagar på vintern, men också om att industrin behöver tugga och gå precis som vi förväntar oss att den ska göra.Det blir en utmaning för Sverige och alla politiska partier att ta de här diskussionerna seriöst i Energikommissionen och förhoppningsvis landa i en långsiktig energiöverenskommelse. Regeringens linje inför förhandlingarna är tydlig. Jag kan också notera att det statliga bolaget Vattenfall har valt att fatta egna beslut som innebär att de inte går vidare med framtidsinvesteringar i kärnkraft i det här läget utan väntar på Energikommissionens arbete. Jag välkomnar detta beslut.